Herr talman! De två folkpartimotioner som ligger till grund för detta utlåtande från bankoutskottet avser ju ingen nyhet. Även i år har tagits upp frågan om en möjlighet för småspararna att kunna få placera pengar värdefast. Jag tror att vanligt folk begriper bättre än beträffande många andra saker, hur viktigt det är, att man finner former för att värdesäkra det kapital småspararna lyckas spara ihop. Jag tycker att det borde vara en angelägenhet för staten att på något sätt finna former för att ge småspararna möjlighet till sådana placeringar. Även utskottet anser att det här är fråga om en angelägen uppgift och även en fråga om rättvisa, men inte desto mindre avstyrker utskottet förslaget, att man skall ordna en sådan här möjlighet för småspararna. Vi inom utskottet som har reserverat oss ansluter oss helt till motionärernas synpunkter, att detta är en angelägen uppgift, och därmed även till värdesäkringskommitténs «uppfattning. Denna kommitté framlade redan i början av 1964 sitt betänkande och påvisade där det angelägna i att man borde söka vägar i enlighet med vad som nu föreslagits i motionerna. Det sägs att kommitténs förslag öÖövervägs av regeringen. Det har det gjort ända sedan början av 1964 och nu är det början av 1969. Det har alltså gått fem år och ingenting sker. Man pekar visserligen på att det finns andra former för en god ränteavkastning genom de särskilda sparformer som har redovisats här, men vi som är reservanter anser att de möjligheterna bör kompletteras med en sådan form för ett värdefast sparande som motionärerna har föreslagit. Det är inte bara en fråga om ränteavkastningens storlek, utan framför allt en fråga om hur mycket pengarna är värda den dag då småspararna behöver sitt kapital. Hittills har det oftast varit så att de, som gjort en samhällsnyttig insats och hjälpt andra genom sitt sparande, ideligen har kunnat konstatera att de har blivit strykpojkar genom att de sparade pengarna inte alls haft det realvärde, när man skulle ta pengarna i anspråk, som man kunnat ha rättighet att begära. Vi anser också att den värdesäkring som innebär ett oförändrat realvärde, även om det är ett högre nominellt värde, inte är någonting som skall beskattas, och därför har vi också framfört denna synpunkt i reservationen till bankoutskottets utlåtande nr 5. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen av herr Åkerlund m.fl.

Herr talman! Jag vill bara anföra ytterligare några synpunkter med anledning av herr Bengtssons i Landskrona anförande. Han nämnde att det i Finland har förekommit sparformer av det slag som motionärer och reservanter har föreslagit. Men, sade herr Bengtsson, av olika anledningar har man gått ifrån dem. Det skulle alltså kunna tas till intäkt för att man har gjort så dåliga erfarenheter av lånen eller att de fick så dålig anslutning att man fördenskull gått ifrån dem. Det verkliga förhållandet är att dessa sparlån rönte stort intresse och fick mycket god anslutning. Att man nödgades gå ifrån dem sammanhängde, såvitt jag är riktigt underrättad, med devalveringssituationen i Finland. Vi har väl i alla fall den uppfattningen att vårt lands ekonomi och vår stats angelägenheter sköts på ett sådant sätt, att vi inte skulle behöva hamna i exakt samma situation som man gjorde i Finland. Därför tror jag att det argument som herr Bengtsson här framförde var något klent underbyggt.

När herr Bengtsson säger att riksgäldskontoret kan ge ut lån av detta slag men inte gör det, är det naturligt för oss som reservanter att fö reslå att riksdagen helt enkelt skall begära hos riksgäldskontoret att man ger möjlighet till dessa sparformer. Vi anser att de mycket väl skulle kunna behövas såsom en komplettering till de and Ta sparformer som herr Bengtsson talat om och som vi också omnämnt i motionen och i reservationen.

Herr talman! Första lagutskottets utlåtande nr 7, som kammaren nu skall behandla, omfattar två frågor om vigsel som varit föremål för debatt under en längre tid. Den ena frågan gäller betingelserna för rätten att förrätta kyrklig vigsel, och den andra avser huruvida en präst skall slippa förrätta vig sel om hans samvete förbjuder honom det. Jag ber att först få säga några ord om rätten att förrätta vigsel. I de likalydande motionerna I: 38 och II: 45 begärs att Kungl. Maj:t till årets riksdag lägger fram förslag som ger vigselförrättare både inom svenska kyrkan och inom andra kristna trossamfund behörighet att viga svenska medborgare, även då ingen av de trolovade är medlem av vigselförrättarens eget samfund eller kyrka. En förutsättning skall dock vara att åtminstone en av de trolovade tillhör något kristet trossamfund. För närvarande måste enligt giftermålsbalkens regler någon av de trolovade tillhöra det samfund, inom vilket vigseln skall förrättas. Första lagutskottet har i sitt utlåtande i år — liksom tidigare — anfört att man måste vänta med att lösa denna fråga tills det blir klart hur förhållandet mellan kyrkan och staten skall ordnas.

Således måste då ett avgörande beträffande dessa frågors lösning enligt utskottsmajoritetens mening ligga inom en mycket oviss framtid. Herr talman! Jag har svårt att förstå att denna fråga behöver sammankopplas med kyrka—stat-frågan. Vad kan det spela för roll hur den organisatoriska frågan löses? Om en trolovad tillhör eller inte tillhör det samfund där vig seln skall ske har väl inte med saken att göra. För min del tycker jag det verkar som om första lagutskottets ställningstagande beror på att man har velat skjuta problemet ifrån sig. Några principiella skäl mot utvidgning av vigselrätten har aldrig anförts. Tvärtom har de senaste årens ekumeniska strävanden medfört ett närmare samarbete än tidigare mellan frikyrkosamfunden och mellan dessa samfund och den svenska kyrkan. Detta är i och för sig en fullt tillräcklig anledning för att ändra lagstiftningen i enlighet med motionsyrkandet. Dessutom medför den nu gällande begränsningen olägenheter för en hel del trolovade genom att de inte kan få vigsel av den präst som står dem närmast. Som reservanterna har anfört bör alltså vigsel av svensk medborgare få förrättas inom svenska kyrkan eller annat kristet trossamfund så snart en av de trolovade tillhör sådant samfund. Jag övergår då till den andra fråga som behandlas i första lagutskottets utlåtande. Som jag nämnde gäller denna huruvida en präst i svenska kyrkan skall kunna befrias från skyldighet att viga om han har allvarliga samvetsbetänkligheter mot att göra det. Enligt de regler som gäller för närvarande föreligger visserligen ingen allmän vigselskyldighet för prästerna. De trolovade får välja vem de vill, men prästen i den församling, där en av dem är medlem, är skyldig att viga. Det är alltså denna skyldighet ärendet gäller, och den skyldigheten föreslås bli avskaffad i motionerna I: 753 och II: 853. Även denna fråga har första lagutskottet skjutit ifrån sig genom att hänvisa till lösningen av kyrka—stat-frågan. Det torde emellertid inte finnas sakliga skäl för att dröja längre med att avgöra denna sak. Frågan har behandlats av både 1963 och 1968 års kyrkomöten, som har antagit ett lagförslag vilket har skrivits av hovrättspresident Björn Kjellin och mottagits mycket positivt av remissinstanserna. Kyrkomötena har ansett det vara en praktiskt acceptabel lösning av frågan, om man lyfter bort vigselskyldigheten från den enskilde prästen och i stället lägger denna skyldighet på församlingen. Prästen skulle kunna få partiell tjänstledighet beträffande viss vigsel, och vikarie skulle kunna förordnas på tjänsten i motsvarande del. Det lagförslag, som har antagits av dessa kyrkomöten, har upptagits i reservationen 1 till första lagutskottets utlåtande. Som lagförslaget utformats är det väl ägnat att i praktiken undanröja konfliktsituationer. Samvetskonflikten löses för den enskilde prästen, och för de vigselsökande kan ju arrangemanget inte innebära någon olägenhet. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till den vid detta utskottsutlåtande fogade reservationen 1.
Herr talman! I likhet med föregående talare yrkar jag bifall till reservationen i anslutning till motion II: 853, som handlar om de vigselvägrande prästerna. Jag står här och talar därför att jag anser att vi har råd att kosta på oss respekt för människors samveten. Personligen har jag, fast detta egentligen inte har med saken att göra, ingen som helst förståelse för dessa prästers vare sig teologiska eller statsrättsliga uppfattning, men jag kan ändå inte anse det riktigt att de skall ställas inför domstol och dömas för vad de själva upplever som samvetsplikt. Den kompromiss som hovrättspresidenten Kjellin framlagt, som kyrkomötet två gånger enats om och som reservanterna stöder är naturligtvis just en kompromiss med de fel som alltid vidlåder en sådan. Den kan inte vara fullständigt tillfredsställande, men enligt min mening är detta ändå den bästa lösningen under nuvarande förhållanden. Utskottsmajoriteten hänvisar givetvis till att frågan kommer att lösas när förhållandet mellan stat och kyrka ordnats, men mänskligt att döma kan det dröja omkring tio år innan det problemet är avklarat, varför ett provisorium som löser svårigheterna under denna tid inte kan vara alldeles onödigt. Det är bekant att flera rättsvårdande myndigheter under justitiedepartementet exempelvis hovrätten över västra Sverige i sitt remissvar till kyrka—statutredningen, finner det ganska pinsamt och svårt att försvara att svenska domstolar skall behöva döma människor för deras samvetens skull. Man märker också att de som råkar värst ut ofta är tredje part, d.v.s. de medborgare som önskar bli vigda i svenska kyrkan men som blir bortvisade därför att den ene eller kanske båda är frånskilda. Pinsammast är när prästen på grund av domstolsförfarande anser sig tvungen att offentligt förklara varför han inte vill viga vederbörande. Samtliga biskopar i landet, även biskopen i Göteborg, är ense om att vilja undvika detta och vill därför stödja den Kjellinska kompromissen som överensstämmer med reservanternas förslag. En präst som inte anser sig kunna viga ett visst par skall således lugnt och stilla och utan minsta skandal kunna anteckna vederbörandes vigselönskan och be sin överordnade ta hand om saken och ordna så att någon ämbetsbroder sköter ärendet, utan att det behöver bli ringaste bråk eller offentlighet. Jag vet att det kan invändas att, om man låter somliga präster slippa vissa tjänsteåligganden för samvetets skull, kommer de snart att begära flera lättnader och då av mycket mindre godtagbar art. Jag tror visst att de kommer att göra detta, men då rör det sig om sådant som inte kan försvaras med tillnärmelsevis så goda argument, framför allt eftersom det gäller sådana problem som skulle kvarstå fullständigt oförändrade hur mycket kyrkan än skildes från staten. Under alla förhållanden är frågor sådana som vilka ämbetssystrar man kan umgås med, vilka kollekter som kan pålysas 0. s. v., av internt kyrklig art. När det gäller sådant kan ingen vänta sig finna någon sympati hos lagstiftaren. Vigselplikten som ett = statligt tjänstemannauppdrag — ty det är den ju eftersom man bekräftar vigseln å statens vägnar och inte å kyrkans — kan ju av somliga med en viss rätt uppfattas som ett verkligt samvetstvång. Vigselplikten är ju en perifer uppgift i prästyrket, vilken inte har mycket med yrkets verkliga innehåll att göra. Det understundom framlagda förslaget, att man skulle uppmana präster att sluta i sitt prästyrke, därför att de i vissa speciella fall inte kan uppfylla just vigselplikten, kan enligt min mening inte anses vara sakligt berättigat. Eftersom befrielse från vigselplikt sedan länge existerat i Danmark och Norge, vilka länders statskyrkor är minst lika hårt knutna till staten som vår, kan det inte med fog hävdas att den ifrågavarande befrielsen skulle vara omöjlig att genomföra eller att den på något vis skulle strida mot statskyrkans principer eller mot den stats principer som ännu så länge har en statskyrka. Jag vill därför på allvar ställa frågan, om vårt samhälle verkligen har någon nytta av att döma människor till straff för vad de själva upplever som ett samvetskrav, när ingen annan skadas av det. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen 1.

Herr talman! Att sitta i ett utskott är förvisso både intressant och lärorikt. Man får insikt i ärendena på ett helt annat sätt än i kammardebatten, och man upplever både negativa och positi va saker. Till de negativa upplevelser na för en utskottsledamot — det spelar därvid ingen roll om man sitter vid bordet eller vid väggen — hör er farenheten att det verkar vara omöjligt för vissa utskottsledamöter att ändra en ståndpunkt de vid en viss tidpunkt intagit till en fråga. En del ledamöter låter sig bevisligen inte påverkas av att nytt material läggs fram och att ärendet i fråga svänger. Den ståndpunkt som man sedan årtionden intagit vidhåller man år ut och år in. Frågan om vidgad befogenhet för vigselförrättare har första lagutskottet behandlat praktiskt taget varje år under 1960-talet. Jag motionerade om detta problem fyra år i svit, men eftersom jag hade beslutat att förnya mig vid 1969 års riksdag underlät jag i år att avge någon motion. Utskottsmajoriteten som årligen avstyrkt väckta motioner om vidgad vigselrätt har framhållit två skäl till detta. Man har hänvisat till väntade betänkanden från familjerättskommittén och kyrka--—stat-utredningen. Det andra skälet till avstyrkande har varit att de motioner som väckts yrkat att den vidgade vigselrätten endast skulle gälla frikyrkopastorer. De av utskottsmajoriteten använda argumenten för avstyrkande är enligt mitt sätt att se i år inaktuella. De åberopade utredningarna har lagt fram sina betänkanden. Familjerättskommittén har över huvud taget inte berört frågan. Kyrka—Sstat-utredningen ägnade den ett par rader utan att ta ställning i själva sakfrågan. Den parlamentariska kyrkastat-utredningen, som arbetar nu, har inte fått något som helst direktiv att behandla detta spörsmål och kan alltså helt och hållet underlåta att ta upp det. Årets motion, som i stort sett överensstämmer med de motioner som riksdagen tidigare behandlat, har ett vidgat yrkande därigenom att den aktuella befogenheten för vigselförrättare även skulle gälla präster i svenska kyrkan. De tidigare motionerna gällde som bekant endast frikyrkopastorer. Därmed faller det andra av utskottsoch riksdagsledamöternas argument för avslag. När jag läste årets motion kunde jag med tanke på de förhållanden jag här talat om inte finna att det över huvud taget fanns någon möjlighet att underlåta att tillstyrka motionen. Men majoriteten i första lagutskottet har inte böjt sig för dessa sakskäl. Man är uppfinningsrik. Nu försöker man förhala frågans lösning genom att hänvisa till den parlamentariska kyrka—stat-utredningen. Den utredningen har — som jag tidigare understrukit — inte fått något direktiv att behandla den här frågan. I fjol betecknade jag utskottsmajoritetens ställningstagande som en förhalning av ärendet. Detta yttrande protesterade då utskottets talesman emot. Man ansåg sig visst inte förhala frågan. Var och en av kammarens ledamöter kan själva bedöma vem som har eller får rätt härvidlag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i utskottets utlåtande.

Herr talman! I detta ärende vill jag närmast säga några ord beträffande det senare motionsparet som gäller vigselplikten. Rent allmänt får man säga att det är underligt att det kan bli en stor debatt i detta ärende, ty i sakfrågan måste vi väl ändå alla vara överens. Det är orimligt att en präst, som skall predika för människor att de skall följa sitt samvete, på en punkt inte själv skall ha chans att göra det. Utskottet hänvisar till den parlamentariska kommitté som behandlar kyrka —Sstat-utredningen. Utskottet skriver att man »med fördel» kan invänta resultatet av utredningen och den proposition som Kungl. Maj:t kommer att lägga fram med anledning av denna. Jag förstår inte riktigt vilken fördel ett sådant inväntande skulle medföra. Är det inte i stället så att vare sig kyrkan skils från staten eller ej måste man finna en lösning som ligger i linje med vad motionärerna yrkar? En från staten skild kyrka kommer omedelbart att realisera sina propåer från många tidigare tillfällen. Frågan har varit uppe vid kyrkomötet tre gånger. Vid det senaste kyrkomötet 1968 rådde full enighet om en lagändring av 4 kap. 3 8 äktenskapsbalken i enlighet med den PM i ämnet som hovrättspresidenten Kjellin lade fram 1963. Kyrkomötet är ju också en demokratisk församling. Jag måste säga, herr talman, att det är underligt att utskottet inte mera uppmärksammat senaste kyrkomötes beslut. Det enda man företer är en finstilt fotnot på sidan 6 i utskottets utlåtande, i vilken anföres att kyrkomötet »hemställt att förslaget förelägges riksdagen för godkännande». Därtill kan man nämna att Svenska prästförbundet den 24 januari i år hemställde till Kungl. Maj:t att denna fråga skulle få skyndsam behandling inom ramen för den översyn av äktenskapslagstiftningen som nu pågår. Denna översyn skall ju i görligaste mån bringas att överensstämma med de övriga nordiska ländernas lagstiftning. Vi hörde nyss att prästen i både Norge och Danmark redan har den frihet som han här inte åtnjuter. Nåväl, detta är alltså kyrkans bestämda uppfattning. Därom föreligger inte någon tvekan. Hovrättspresidenten Kjellins PM gick ut på remiss. 13 domkapitel, 4 länsstyrelser, hovrätten för västra Sverige samt justitiekanslern uttalade sig positivt. Likväl har dessa uttalanden ännu inte föranlett någon Kungl. Maj:ts åtgärd. Kyrkans uppfattning i frågan är helt klar. Den måste också från statens synpunkt vara ganska klar, ty det kan inte vara tillfredsställande för staten att låta domstolarna undan för undan döma präster för vigselvägran. Det är tråkigt att i tidningarna läsa om sådant som nu senast inträffade i Kalix häradsrätt. Detta tillhör medeltiden eller i varje fall 1700-talet då domare och präster i rätten diskuterade vad som är meningen i Guds ord. En rättssal är fel forum för en sådan diskussion. Så döms då prästen för »försummelse, oförstånd och oskicklighet>. Jag tillhör inte den grupp präster som vägrar att viga; jag tycker att man har rätt att vara ganska generös med vigselns välsignelse. Men jag kan försäkra er, mina damer och herrar, att dessa män inte kan karakteriseras som försumliga, oförståndiga och oskickliga. Det är män — jag säger »män», eftersom jag inte vet om någon kvinnlig präst ännu har blivit föremål för ett sådant här rättsförfarande — som tar mycket allvarligt på dessa frågor och agerar utifrån en djup religiös övertygelse. Denna måste man respektera, vilken mening man själv än har. Det finns ingen rimlig anledning att vänta hela 1970-talet med att lösa denna fråga — så länge kommer vi att få vänta om utskottet får råda. I vilket förhållande kyrkan i framtiden än kommer att stå till staten, måste detta problem lösas i enlighet med vad motionärerna föreslår. Därför bör frågan lösas redan nu. Jag tycker ändå att man i år kan hysa goda förhoppningar. Jag fick av en tillfällighet nr 3 av tidningen Broderskap i min hand. I denna finns en mycket förträfflig artikel om civiläktenskap, skriven av en Lennart Svensson — jag vet inte om han är en förträfflig broder till Evert Svensson. Lennart Svensson säger många vettiga saker. Bl a. skriver han: »Det är därför på tiden att lagen erkänner enskilda prästers rätt att i detta avseende helt handla efter sina egna samveten.> Jag vill verkligen vädja till mina vänner inom regeringspartiet att rösta efter sitt samvete. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag skulle vilja vädja till dem som har att lösa denna fråga att skynda på. Mycket av det jag hade tänkt säga är redan sagt av herr Werner och andra. Jag framställde under fjolårets riksdag en interpellation angående en snabbutredning i frågan. Jag fick inget svar. Jag upprepade interpellationen i januari i år och trodde att jag möjligen i dag skulle få höra av justitieministern. Men så blev alltså inte fallet. Första lagutskottet skriver på sidan 8 i sitt utlåtande, att tidigare motioner angående utredningar och lagändringar »regelmässigt avslagits». Dessa regelmässiga avslag är tydligen oöverstigliga hinder för utskottet när det gäller att åstadkomma en positiv lösning av frågan om prästs vigselskyldighet. I motsats till fru Anér har jag förståelse för de berörda prästernas teologiska syn och för deras ställningstagande; jag har precis samma uppfattning som de. Jag vill än en gång säga att ärendet är brådskande. När blir det slutbetänkande från kyrka—stat-utredningen, som det så ofta talas om, egentligen färdigt? Och vad har detta med denna sak att göra? Ligger inte frågan till på det sättet, att oavsett vad utredningen kommer till för resultat när det gäller förhållandet kyrka—stat, så måste den nu aktuella frågan lösas? Under tiden tills betänkandet framlägges kommer den ena prästen efter den andra att bli dömd för tjänstefel och för brott mot kyrkans ordning. Om någonting fortfarande är oklart, så bör justitieministern föranstalta om en snabbutredning. En obligatorisk borgerlig vigsel måste eftersträvas. Den som sedan vill ha kyrkans välsignelse av sitt äktenskap, kan inte begära att en präst emot sitt samvetes bud skall förrätta vigseln. Jag upplever detta som olidligt och orättvist. Jag tycker också att här förekommer ett slags värdering av samve ten. Om en pojke säger att han inte vill ta till vapen och gå ut i krig, så respekterar vi hans samvetsnöd. Men när en präst i sitt arbete år ut och år in troget gör vad han skall göra och är lydig Bibeln, då respekteras inte hans samvete! Herr talman! Jag yrkar bifall till re :servation nr 1.

Herr talman! Ekumenik och samvetsfrihet är i detta land omistliga värden. Men vi får inte glömma bort — det sker lätt i debatten i just dessa frågor — att samhälle och kyrkosamfund nödvändigtvis måste söka en medelväg, eftersom enskilda samveten visar sig stå emot varandra. När samvete står mot samvete skall vi söka ömsesidigt respektera varandras samveten.

Sådana argument borde väl kunna utmönstras ur den allmänna diskussionen. Individens frihet kräver respekt för personligt ställningstagande, och ett personligt ställningstagande kan det vara fråga om, även då majoritetens utslag år efter år blir ett avvisande av motionen. Den svenska statskyrkan är en lekmannakyrka, och alla kyrkosamfund i detta land framhåller lekmannen. Vi har ingen prästkyrka i vårt land. Men vi har en juridisk institution i statskyrkan. För många torde väl detta problem visa önskvärdheten av en obligatorisk borgerlig vigsel. Varje vigselpar skulle sedan helt fritt kunna välja tjänsteförrättare efter sitt samvete.

Jag föreställer mig att det skulle kännas djupt = otillfredsställande för många vigselförrättare, eftersom det dock är fråga om en religiös akt.

Den som går in i en tjänst med öppna ögon och vet vad denna kräver, kan inte yrka på »martyrskap» på samma sätt som om bestämmelserna hade införts senare. Skall varje enskild vigselförrättare kunna granska det par, som kommer och ber om att få en kyrklig välsignelse av sitt nya förbund? Från teologisk synpunkt finns vida aspekter på den frågan. Jag vill dock understryka att även enligt det Kjellinska förslaget kan de enskilda medborgarna komma att bollas mellan olika tjänsteförrättare. De praktiska svårigheterna ter sig utomordentligt omfattande. Man kanske alltför mycket har bedömt denna fråga från en storstads synpunkt; där kan det vara relativt lätt att lösa frågan om en vigselförrättare. Om man tar hänsyn till situationen på landsbygden ter sig emellertid detta förslag mycket svårutförbart. Det Kjellinska förslaget kommer ingalunda att godtas av de präster, som nu henämnes vigselvägrande. Detta framgår bland annat av en artikel i det senaste numret av Kyrka och Folk, där det står på tal om dagsböter för bibeltrohet: »För redan nu är det klart att ingen av de s.k. vigselvägrande präs terna kommer att lyda en sådan lag» — d.v.s. en lag enligt det Kjellinska förslaget. Man glömmer lekmannen. För ett par dagar sedan fick jag ytterligare bekräftelse på hur obarmhärtiga mot den enskilde kyrkomedlemmen dessa förslag och diskussioner många gånger kan vara. En man, som hade skilt sig och nu var omgift, förklarade att han inte ens hade vågat gå till sin kyrka och be att få bli vigd. »Jag kunde inte ta risken att bli vägrad. Och vet Ni>, sade han, »jag kommer aldrig över känslan att vara utestängd.» Det är en mycket allvarlig aspekt på hela denna fråga. Jag tror att vi måste väga samvete mot samvete och inte tilllämpa någon prioritering av det prästerliga samvetet. Vi har en lekmannakyrka, och det är väl detta som legat till grund, när majoriteten av första lagutskottet hemställt att motionerna för närvarande icke måtte föranleda någon åtgärd.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

Herr talman! Fröken Åsbrink framhöll i sitt inlägg att religiösa frågor har en fast förankring hos svenska folket och att de därför är mycket känsliga. Den synpunkten anser jag värdefull och uppmuntrande. Däremot kan jag inte förstå att fröken Åsbrink med det resonemang hon här har fört kan komma till en sådan slutsats att hon yrkar avslag på motionerna. På vissa håll talas det ofta och mycket och gärna om en övergång till obligatoriska civiläktenskap, d. v. s. att man skall få möjlighet att fritt välja den vigselform man önskar. Vi talar också ofta och gärna om religionsfrihet i detta land. Därför är det för mig oförklarligt att man inte kan vara generös nog att genomföra en vidgning av vigselrätten för frikyrkopastorer och präster i svenska kyrkan. Man skulle ju därmed vara en bit på väg mot det som även utskottsmajoritetens talesman pläderar för, nämligen att åstadkomma valfrihet. Varför skall man, fröken Åsbrink, vänta i tio år för en ändring? Vi har här en möjlighet att rösta för reservationen och på det sättet åtminstone få en betydande utvidgning av valfriheten på detta område.

Herr talman! Fröken Åsbrinks anförande utmynnade dock i ett avslag på de ifrågavarande motionerna, och kvar står utskottets skrivning att man skall avvakta remisstiden liksom <också Kungl. Maj:ts ställningstagande med anledning därav. Det finns ju i utlåtandet redovisat vad man bar ernått i denna avbidan, och det är alldeles riktigt som fröken Åsbrink sade att man då om ett tiotal år kan vänta sig någon ändring. Vi tror dock inte att det finns anledning vänta så länge, vi reservanter är inte övertygade om att man behöver göra det. När det gäller vigselrätten skulle jag vilja framhålla ett annat exempel som går något emot fröken Åsbrinks. Jag kan erinra om studentprästerna som omkring sig har en skara unga kristna människor från olika kyrkor och församlingar. Det förefaller egendomligt att studentpräster enligt gällande förordning inte har rätt att viga de ungdomar som brukar komma till dem i andra kyrkliga sammanhang. Jag anser att en ändring härvidlag måste komma till stånd snarast möjligt. även kyrka—statutredningen var ju positivt inställd till att en sådan ändring skulle genomföras. redan i A-läget. Sedan gäller det vigselskyldigheten. Vi är här i kammaren vana vid att höra att vi skall lösa våra frågor gemensamt i de nordiska länderna. Här har påpekats att man i både Norge och Danmark har denna frihet. Då finns det väl ingen anledning för oss här i landet att vänta i tio år på att få en förordning som gäller i dessa länder. Det har tidigare sagts men kan understrykas än en gång att det lagförslag, som förordats här av reservanterna och som kyrkomötet har antagit, har haft stöd hos alla de tretton domkapitlen och alla de fyra länsstyrelser som hörts i ärendet samt också hos hovrätten för västra Sverige och justitiekanslern. Det måste finnas goda skäl för kammaren att i dag ta ställning till den här frågan. Vi är väl angelägna om att genomföra reformer som gäller den tid vi är inne i och inte sträcka oss tio år framåt i tiden. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Ett par ord om fröken Åsbrinks argumentering! Det är sant att prästen vet vilken lag han går in under när han viges, men skulle fröken Åsbrink avråda en präst som är tveksam inför prästkallet på grund av vigseltvånget? Skulle fröken Åsbrink säga att han borde avstå från kallet? Jag tror det inte. Hon skulle väl i stället säga, att det säkert ordnar sig på något sätt. Sådant som läget är i vår kyrka i dag behöver vi sannerligen varje villig medarbetare, och som fru Anér sade är det bara en liten del av den pastorala uppgiften det här gäller. Sedan de praktiska svårigheterna med det Kjellinska förslaget! Det är måhända litet annorlunda på en pastorsexpedition än på en rektorsexpedition, men inga praktiska svårigheter i det här fallet. Numera kommer man inte så ofta och säger att man vill bli vigd av den eller den prästen, utan man tar ut lysning och säger: »Vi hade tänkt viga oss den 14. Vem blir det?», och vederbörande får svaret: » Vi får se vem som har jour den dagen.» Vet man inte detta, ber man att få återkomma. Allt går smidigt att ordna. Och vad landsbygden beträffar vill jag säga att vi redan på grund av prästbristen är i hög grad hänvisade till varandra och så ofta får gå in i varandras tjänster, att något tillfälligt förrättningsbyte inte skulle kännas som någon ytterligare belastning. Jag vill inte frånkänna någon rätten att i dag rösta efter sitt samvete, men jag vill att man slår vakt också om prästens samvete. Lekmannen får sitta i kläm, sade fröken Åsbrink, men lekmannen har 3 000 präster att tillgå, medan prästen står ensam. Jag kan inte finna att lekmannen kan komma i kläm på grund av det förfarande som här föreslås.
Herr talman! Kammaren torde lägga märke till, hur egenartad debatten är. Den ene talaren säger, att ett brudpar måste få välja vilken vigselförrättare de vill ha utifrån sin personliga mening, och näste talare säger, att vi har 3 000 präster och att vigselpar får vigas av den, som har jour. Herr Fridolfsson i Stockholm tackade för »en uppmuntran». Jag vet inte, när herr Fridolfsson tillerkändes ensamrätt till kristen livssyn i denna kammare eller över huvud taget i samhället, så att han kan tacka för en uppmuntran. Det sägs att vi bör visa litet generositet, och det framställs som småsnålt att inte gå med på förslaget. Ja, det skulle vara lätt att göra det, om inte därigenom andra samveten kom i kläm. Vi måste ständigt göra avvägningar, och det finns väl också en beklaglig brist på respekt för detta. Kunde herr Fridolfsson och andra talare litet mer om vad gamle Luther säger, skulle de veta, att för Luther även den världsliga ordningen var en gudomlig ordning. Det fanns inte ett sådant motsatsförhållande mellan stat och kyrka, som här har antytts. Vidare undrar jag, varför vi i Nordeks dagar skall underlåta att tala om att Finland tillämpar i stort sett samma system som Sverige. Därmed står det fiftyfifty — man bör inte enbart tala om Danmark och Norge.

Herr talman! Jag upprepar min hemställan om bifall till första lagutskottets förslag.

Herr talman! Fröken Åsbrink gjorde ett uttalande som man ifrån socialdemokratiskt broderskapshåll kört med år ut och år in, i varje fall vid de tillfällen under den förflutna fyraårsperioden som jag yttrat mig i frågor av religiöstpolitisk karaktär. Fröken Åsbrink menar att jag går upp i talarstolen och försöker påstå mig vara eller agera i en självpåtagen uppgift som något slags talesman för kristenheten i det här landet. Jag förstår att fröken Åsbrink — jag kan också se det nu här från talarstolen -— av sina politiska meningsfränder får uppgifter om vad hon skall säga. Fröken Åsbrink informeras tydligen om vad andra ledamöter under årens lopp har sagt vid liknande diskussioner. Av protokollen kan man finna att fröken Åsbrinks vttrande var identiskt med vad som fällts i tidigare debatter av detta slag. Fröken Åsbrink talar om Luther och säger att den världsliga ordningen är en gudomlig ordning. Det är väl den rubri ken regeringspartiet sätter över sin aktivitet på det här området. Vi brukar, herr talman, beteckna vissa tillkrånglade situationer som Krångelsverige. Den här frågan tycker jag kan hänföras under den rubriceringen.

Herr talman! Jag kan försäkra fröken Åsbrink att de präster som vägrar att viga gör det inte av den anledningen att de betraktar sig som herrar över andras samveten. Deras ställningstagande har en helt annan grund. Men, fröken Åsbrink, vi kan väl ändå inte anse oss vara till freds med den bestående ordningen. Jag tror inte att fröken Åsbrink heller tycker att det är bra som det är. Jag vet också litet om vad fader Luther säger om det världsliga regementet, men det är väl ändå inte gudomligare än att man kan ändra på det, och det kan sannerligen behövas med det regemente som vi har.

Herr talman! Jag mottar med glädje herr Fridolfssons intygan om att socialdemokratin i sina principer följer den kristna grundsynen. Det är många som tillhör vårt parti just av den anledningen. Vad beträffar Luthers lära är här inte platsen att undervisa herr Fridolfsson närmare om den. Jag har inte sagt, att prästerna är domare. Jag sade, ait de uppträder som om de vore domare och att de uppfattas av lekmännen, som befinner sig i kyrkans vård, på ett sådant sätt. Det är det som inger så många inom vår kyrka och i vårt land så stora farhågor.

Herr talman! Först skall jag be att få säga till herr Werner att jag inte har någon biologisk bror som är förträfflig. Däremot är det så att Lennart Svensson är en förträfflig person. Jag skulle vilja återföra debatten till den utvidgade vigselrätten. Jag tror att vi ganska fort måste söka få till stånd en sådan ordning att den som har samhällets auktorisation på att viga får viga de personer som önskar bli vigda just av ifrågavarande vigselförrättare, vare sig det är en präst eller en civil vigselförrättare. Därför kommer jag att yrka bifall till reservationen i den delen. Vi har genom den stencil som delats i kammaren möjlighet att ställa olika yrkanden i de båda frågor det här gäller. Som här har påpekats har det vid flera tillfällen föreslagits att man skulle införa civil vigselskyldighet eller vigselrätt. Det är klart att det vore en väg att lösa denna fråga. Man registrerar sig juridiskt hos en civil myndighet, och sedan går man till en präst för att få kyrkans och Guds välsignelse över det äkta förbund som har ingåtts. Eftersom Broderskapsrörelsen har nämnts här vill jag säga, att vi i stort sett för vår del har gått på den linjen att detta är att krångla till frågan. Vore det inte bättre, har vi frågat oss, att den präst som viger också får juridisk rätt att göra det? Vad som framför allt är viktigt — det skall vi väl försöka vara eniga om är, att det blir fullständig valfrihet på detta område. Alla skall få viga sig hos den de själva valt. Givetvis behövs en samhällets auktorisation för att akten skall bli juridiskt bindande. Jag har i stort sett inte mycket mer att säga om den saken men vill gärna tillägga att man ute i kommunerna måste se till att ordna med vigselrum som kan användas inte bara för borgerlig vigsel.

Då får han faktiskt finna sig i — som alla andra tjänstemän — att följa de lagar och bestämmelser som gäller. Emellertid tror jag att man gör denna fråga litet större än vad den i själva verket är. Det Kjellinska förslaget som kyrkomötet har antagit och som utredningen kyrka—stat också har funnit vara ganska hyggligt som en framtida lösning fungerar redan nu i praktiken. Jag vill gärna fråga: Vem vill vigas av en präst som inte vill vara vigselförrättare? Det är klart att då går man tilt en annan. Det måste vara en ganska pinsam situation att bli vigd av en präst som säger: Detta strider mot mitt samvete. I själva verket ordnar man det så, att man går till en präst som inte har den inställningen. Jag vill naturligtvis att trossamfunden skall bli likaberättigade. Jag ser fram mot en sådan ordning i vårt samfundsliv i Sverige. Jag förmodar att om trossamfunden får vigselrätt skall de själva få fastställa de regler som skall finnas. Svenska kyrkan är nu — vilket fröken Åsbrink påpekade — en lekmannakyrka, och lekmännen har genom kyrkomötet varit med att bestämma att vigselskyldigheten skall finnas.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

Herr talman! Först ber jag att få ansluta mig till de synpunkter som herr Ur religionsfrihetssynpunkt ter sig den begränsning som nu finns för vigselförrättare mycket egendomlig. Om jag får anföra några rent mänskliga synpunkter på problemet är det väl så, att bröllopsdagen är en av livets mest avgörande och ljusomstrålade dagar för två människor. Att ett vigselpar på denna sitt livs stora dag inte skulle få välja den vigselförrättare, som de önskar och som också så gärna vill förrätta vigseln, är ju mycket otillfredsställande. Det händer då och då att fadern, som är pastor och vigselförrättare och har behörighet, inte får viga sina egna barn eller nära släktingar, som gärna vill ha hans tjänst, därför att de tillhör ett annat trossamfund. För att ta ett konkret exempel kan det inträffa att fadern är missionsförbundare och barnen baptister eller pingstvänner, och av den anledningen får fadern då inte viga sina barn.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 Sedan skulle jag vilja säga till fröken Åsbrink, även om vi kanske inte skall ta upp det problemet här, att man väl ändå bör hålla isär de olika begreppen. Det är en skillnad om man gifter om sig därför att den man varit förenad i äktenskap med dör, och om man gifter om sig sedan man fått skilsmässa från maken på grund av söndring i äktenskapet.

Herr talman! Den envishet med vilken frågan om vidgad behörighet för vigselförrättare återkommit riksdag efter riksdag med förankring i skilda partier borde ha fått utskottet att förstå, att kravet på en förändring av den nuvarande lagstiftningen är vitalt för den del av medborgarna som drabbas av stelbentheten i den ordning som nu gäller. Frågan är inte partipolitisk. Den är inte principiellt svåröverskådlig. Den är utredd. En förändring kostar inga pengar. Vad det gäller är att ändra en bestämmelse, som inte är bra och som kan ändras utan olägenheter, så att de som är förfördelade kan få sin önskan om att fritt välja vigselförrättare uppfylld. Fröken Åsbrink säger att detta är något uppkonstruerat. Det är det visst inte! För att påstå det skall man leva långt från verkligheten. Det är lätt påvisbart att många människor, som lever nära kyrkorna och deras ungdomsorganisationer men som ändå inte vill acceptera en traditionell medlemskapssyn, blir drabbade av den ordning vi har. Första lagutskottet sade redan 1962 att den nuvarande ordningen medför olägenheter för de s.k. anhängarna — som utskottet då uttryckte det. Precis så är det fortfarande. Den lag vi har är stiftad utifrån en traditionell syn på medlemskap och föreningstillhörighet, som gällde ännu i 1930 och 1940 talens svenska samhälle. Men i den öppna gruppverksamheten i fritidsgrupper, studiecirklar och en rad sociala aktiviteter, som riksdagen själv genom anslag vill stimulera, fungerar trossamfunden och deras ungdomsrörelser i dag helt efter andra spelregler när det gäller synen på medlemskap och tillhörighet. Men de människor som deltar i denna öppna verksamhet och vill utnyttja samfundens tjänster i olika sammanhang kan inte få göra det vid ett sådant viktigt tillfälle som vigseln. En lag som på det sättet bidrar till att rubba förtroendet för en gemenskap som man hör till måste ändras. Av någon outgrundlig anledning har utskottet kopplat denna fråga med problemet om vigselplikt för präster i svenska kyrkan. För den kopplingen talar t.o.m., enligt utskottet, starka skäl, av vilka man dock inte redovisar ett enda. Om utskottet bundit ihop förslaget om vidgad vigselrätt med frågan om obligatoriskt civiläktenskap, skulle jag ha kunnat känna en viss sympati därför. Men vilka skäl talar för den koppling som man nu har gjort? Vi har som väl är också fått utdelat i bänkarna en propositionsordning, som innebär att vi kommer att få rösta för de båda momenten var för sig, vilket jag finner tilltalande. Kyrka—stat-utredningen har behandlat frågan utan att hitta de skäl, som utskottet tycker finns fastän fördolda. Utredningen sade att några principiella betänkligheter av mer allvarlig art inte föreligger mot en ändring ens i nuvarande förhållande mellan kyrka och stat. Det är klart besked. Låt oss därför förorda en ändring av de nuvarande föråldrade bestämmelserna och bifalla mom. a i reservationen 1.

Herr talman! Jag är naturligtvis en outsider i detta ämne, men det kan finnas skäl för att även en sådan tar till orda. Det talas mycket om samvete här. Herr Werner sade att vi skall »slå vakt om prästens samvete». Det finns kanske anledning till det. Men det finns också andra människor som har samveten. Vi föds ju alla med samveten — det är ingenting som man förlänas i och med att man blir vigd till präst. Det finns många livets skiften där ämbetsmän, statstjänstemän och kommunala tjänstemän — om vi nu håller oss till dem — är ålagda vissa handlingar. De är också utrustade med samveten, och de kan säkert många gånger komma i mycket stark samvetskonflikt. Det förekommer att människor tvingas vräka andra människor från deras bostad, människor som har barn och som inte har någonstans att ta vägen. Det vore självklart illa om inte en person som skall utföra en sådan gärning råkade i samvetskonflikt. Skall jag göra en sådan grym gärning eller skall jag strunta i vad reglementet säger? Jag skulle tro att den samvetskonflikten är väl så stark som den samvetskonflikt som är förknippad med det spörsmål som vi nu behandlar och som här kanske i viss mån blivit uppförstorat. Vidare finns det naturligtvis domare, som ibland blir skyldiga att döma t.ex. en familjeförsörjare till fängelse för kortare eller längre tid, efter en lag som domaren kanske tycker är orättvis och felaktig och onödigt hård. Men han är ändå skyldig att göra det. Detta är ett stort och mycket intressant problem, och det skulle kunna diskuteras länge. För att debatten inte skall få slagsida, bör man påminna om att detta är en allmän fråga med stor räckvidd. Det finns lösningar på detta problem, och sådana lösningar har framlagts här i riksdagen, men då var de som nu slår vakt om prästens samvete inte villiga att gå den vägen. Jag tror att det var fröken Bergegren som först lanserade idén att man skulle göra lysningen till rättsligt bindande när det gäller äktenskap — äktenskapet skulle alltså vara ingånget i och med att lysningen var klar. Sedan skulle det stå var och en fritt att anordna den religiösa eller andra ceremoni som han själv ville. Därigenom skulle man inte behöva tvinga en präst att viga någon som han inte vill viga. Problemet är ju, att det för att ett rättsligt giltigt äktenskap skall komma till stånd förutsättes att en vigsel skall äga rum. Denna skall förrättas av en statstjänsteman, i detta fall prästen. Det nämnda förslaget innebar en bra lösning, som man kanske kan komma fram till så småningom. Men det har funnits tillfälle att rösta på den tidigare i denna kammare. Men allra bäst vore — och det är det viktigaste härvidlag — att skilja kyrka och stat. Det problem vi nu diskuterar visar hur orimligt det är att ha statskyrka, där staten kan ålägga människor att utföra handlingar som strider mot deras samvete som en del präster nu förmenar att de gör. Vi kan dock inte genomföra denna princip allmänt över hela linjen, så att alla statstjänstemän och ämbetsmän skulle kunna befrias från att utföra handlingar som deras samvete säger nej till. Men här går det att göra det, och här bör man göra det. Det är alldeles riktigt som fröken ÅSsbrink sade att man vägrar viga var och en som är frånskild, men det kan ju finnas äktenskap, där ena maken är död genom att den pinats ihjäl av den andre maken. Men där har man inga samvetsbetänkligheter. Den saken undersöker man helt enkelt inte. Så länge vi har sambandet mellan stat och kyrka, bör den ordningen bestå att prästen skall lyda de lagar som gäller. Men därför är det så mycket mera angeläget att vi så snart som ske kan skiljer kyrka och stat. Det är den radikala och riktiga lösningen. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1 under mom. a och bifall till utskottets hemställan under mom. b.

Herr talman! Jag hör till reservanterna, men jag hade egentligen inte tänkt yttra mig i debatten, eftersom jag tyckte att det väsentligaste var sagt. Efter herr Sjöholms anförande känner jag mig emellertid föranlåten att begära ordet. Herr Sjöholm menar att förslaget beträffande vigselplikten för prästerna kan få konsekvenser även för andra tjänstemän. Jag har funderat på detta. Det är naturligtvis riktigt att om man befriar den enskilde prästen från att viga, så skulle detta kunna få en prejudicerande betydelse. även andra tjänstemän skulle kunna hänvisa till samvetsbetänkligheter beträffande vissa uppgifter. Här vill jag gärna säga att det ändå finns en skillnad, vilken är mycket väsentlig. Prästen står under ett dubbelt lydnadslöfte. Det kan vi inte komma ifrån. Å ena sidan är han skyldig att göra vad staten ålägger honom, men han är också å andra sidan skyldig att följa Guds ord. Det lovar han vid sin prästvigning, och prästvigningen är accepterad av staten. Staten har därmed också accepterat prästens löfte att följa Guds ord. Jag tycker att man måste ha dessa synpunkter med i bilden när man resonerar som herr Sjöholm gör. Sedan är det klart att man kan fråga sig hur man skall tolka Guds ord. I likhet med fru Anér delar jag inte den tolkning av Guds ord, som innebär att man inte får viga frånskilda. Den kristna synen på äktenskapet är principiellt, att detta skall vara livet ut. Man kan emellertid inte heller isolera Jesu ord om äktenskap och skilsmässa från allt annat han har sagt, t.ex. att han inte har kommit för att lägga nya bördor på människorna. Fröken Åsbrink talade om att prästen sätter sig till doms över frånskilda människor. Jag tycker att det är att missuppfatta.

ut på tillvaratar bägge parters intressen, och just därför anser jag att det är ett bra förslag. Prästen tvingas inte att viga, men de enskilda människorna kommer inte heller i kläm, vilket jag tycker är lika viktigt.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
Herr talman! Fru Jonäng talade om ett dubbelt lydnadsförhållande. Är det något som gäller bara för präster? Yttrandet överraskade mig litet, ty jag trodde att ett sådant förhållande skulle gälla för alla människor som dels skall lyda reglementet, dels leva efter sitt samvete. Många människor uppfattar samvetet på samma sätt som andra människor uppfattar Gud. Att man dels är tvungen att lyda reglementet, dels står under lydnadsplikt geniemot samvetet förekommer i alla livets skiften — för alla människor, inte bara för präster. Det skulle vara särskilt underligt, om fru Jonäng utifrån sina utgångspunkter ville göra gällande att endast präster står under det lydnadskravet.

Herr talman! Skillnaden är den att prästen på ett mycket mera påtagligt sätt har ett dubbelt lydnadslöfte i och med sin prästvigning.

Herr talman! Herr Sjöholm har gjort sig känd för att vilja förbjuda kammarens ledamöter att tala från manuskript, och han talar själv alltid utan. Jag undrar emellertid om det inte hade varit klokt, om herr Sjöholm i dag hade präntat ner de tankar som han skulle föra till torgs. Hade han haft dem på pränt, tror jag att han hade sett att den i förstone bestickande jämförelsen meilan domaren och prästen ändå är helt befängd. Brottslingen har verkligen en garanterad rättighet, nämligen rätten att bli dömd, men han har inte rätt att välja domare. Det är detta det gäller här. I reservationen och i motionerna skiljer vi mellan prästen och kyrkan. Motionärerna-reservanterna vill åstadkomma ett läge, som såvitt jag begriper är helt parallellt med det som gäller vid domstolarna, nämligen att varje medborgare skail ha rätten att bli vigd, men inte den ovillkorliga rätten att själv välja av vem, precis som brottslingen har rätt att bli dömd, men inte den ovillkorliga rätten att välja av vem han vill dömas. Går man på reservanternas väg, får man en parallellitet därvidlag. Men intressantare, herr talman, är att jämföra de två förslag som är kopplade till varandra. Jag tycker ju också att det är en ganska lös och onödig sammankoppling, men man kan göra en intressant jämförelse. När man vill vidga vigselrätten så att en präst, oavsett vilket samfund han tjänar, skall ha rätt att viga människor, oavsett vilket samfund de tillhör, blir detta verkligen något av en samvetsfråga, kanske framför allt en pietetsfråga. Herr Johansson i Skärstad nämnde exemplet med fadern, som inte får viga sina egna barn. Vi vet att detta har förekommit. Det finns människor som har en bestämd samhörighet, släktskap eller annat, med en viss präst och därför önskar vigas av denne. Men säg mig, herr Sjöholm och andra, kan man tänka sig något fall när en frånskild människa önskar vigas av en bestämd präst och detta beror på att denna människa känner en alldeles särskild gemenskap — andlig eller annan — med just den prästen? Sannolikt är det alldeles tvärtom. Man vet att man har rätt att bli vigd; svenska kyrkan måste tillhandahålla vigselförrättare. Men när man väljer ut en bestämd präst och säger att »just han skall viga mig fastän jag är frånskild» — gör man då inte det just därför att man vet att den prästen har samvetsbetänkligheter mot detta? Det är en demonstration. Det kan vara en politisk meningsyttring, herr Sjöholm! Sådant förekommer. Man väljer prästen icke för att man har någon gemenskap med honom utan för att man känner en motsättning till honom och på något sätt vill demonstrera den motsatsställningen. Det är den intressanta skillnaden. Om man på ett område generöst utvidgar vigselrätten och på ett annat område — kanske generöst — något begränsar vigselplikten, har man i själva verket dragit åt samma håll, och det tror jag är det viktiga i detta ärende.
Herr talman! Jag har inte velat förbjuda folk att tala från manuskript, herr Carlshamre, jag har föreslagit att man på försök skulle pröva för att se hur det tog sig ut. Jag vet att jag kan åberopa herr Carlshamre som ett gott exempel på att det går mycket bra att göra det. Herr Carlshamre bestrider alltså att det kan finnas ett sådant skäl som att människor på grund av andlig gemenskap skulle välja vigselförrättare. Det behöver jag inte fördjupa mig i, därför att problemet är att många människor inte kan välja präst. I mindre kommuner på landet finns bara en präst, och denna präst skall viga människor. Problemet uppstår då denne vägrar, och det gick herr Carlshamre helt förbi. Herr Carlshamre säger att det inte är adekvat att jämföra med en domare. Visst kan man det! En domare kan inte säga: I detta fall kan jag inte döma därför att det strider mot mitt samvete att döma denne man till fängelse. Så får han inte göra. En kronofogde kan inte säga, att han har samvetsbetänkligheter mot att vräka vissa människor och att man därför får kalla in en kronofogde med rymligare samvete från annat håll. Det får vi inte, herr Carlshamre! Alltså är exemplet fullt adekvat.
Herr talman! Det stämmer inte riktigt, herr Sjöholm! Domaren är inte provocerad. Han är icke utsedd att döma i målet just därför att han tycker illa om den lag som gäller. I flertalet av de fall, då någon insisterar på att bli vigd av en särskild präst, är det för att denne inte vill viga frånskilda. Herr Sjöholm vill reducera alltsammans till en fråga om resvägar på landet. Det är att förenkla problemet. Så glest är det inte mellan prästerna i den svenska kyrkan, och inte i de andra samfunden heller, att det skulle innebära någon allvarlig praktisk olägenhet om man skulle vilja skona en bestämd präst som för sitt samvetes skull har svårt att utföra denna handling. Då har man gjort det litet för enkelt. Det avgörande är alltså detta: Varje gång man vill tvinga en bestämd präst att förrätta en vigsel, som han av samvetsskäl inte vill förrätta, är det, herr Sjöholm, sannolikt just därför att han icke vill som han skall tvingas.
Herr talman! Jag tror att det är alldeles fel att människor, som herr Carlshamre gör gällande, provocerar präster att bära sig underligt åt. Jag hoppas att det inte förhåller sig på det sättet. Jag tror faktiskt att människor ofta vill ha en viss präst; det kan vara den präst som har konfirmerat eller döpt vederbörande. Jag tror att sådana skäl väger ganska tungt i detta fall. Herr Carlshamre slingrar sig emellertid fortfarande förbi det förhållandet, att i de flesta fall i mindre kommuner endast en viss präst står till buds. Där kan det alltså inte vara fråga om provokation.
Herr talman! När det gäller frågan om prästens dubbla lojalitet vill jag inskränka mig till att instämma i vad fru Jonäng tidigare sagt. Herr Sjöholm sade dessutom, att man skall följa en lag så länge den finns. Det finns exempel på präster och andra, som har funnit att de på grund av samvetsbetänkligheter måste gå emot en lag, men jag skall inte gå in på den saken. I stället skall jag nämna det förhållandet att herr Sjöholm själv har varit — och det med rätta — mycket ivrig att försöka få ändring av lagarna på punkter som han anser vara mindre väl utformade och därför föreslagit riksdagen lagändringar. Nu finns det möjlighet till en lagändring, som såvitt jag kan förstå löser det problem, som vi nu diskuterar. Herr Sjöholm har anvisat mycket längre gående lösningar — kyrkans skiljande från staten, att lysning skulle innebära slutgiltigt bekräftat äktenskap o.s.v. Man kan ha vilka åsikter som helst om dessa tankar, men dessa förslag :öreligger ju inte i dag. I dag har vi att ta ställning till ett förslag, som skule ändra lagen så till vida att var och 2n som tänker gifta sig får rätt att vigas av prästen i den församling som vederbörande själv eller den andra kontrahenten tillhör. Denna rätt fastslås i reservationen, och samtidigt är det så ordnat att man inte behöver tvinga en präst, som av samvetsskäl inte vill göra det, att förrätta vigsel. Här är det inte fråga om »rymliga» eller »mindre rymliga» samveten. Jag tror att om man har respekt för andra människors känslor, så uttrycker man sig inte på det sättet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 på båda punkterna.
Herr talman! Det är riktigt att jag ofta föreslagit ändringar av lagar och jag har också redogjort för två bra sätt att i det nu aktuella fallet komma ifrån problemet. Jag tycker inte, herr Gustafson i Göteborg, att reservationen förordar en god lösning, ty kvar står ju det synnerligen frånstötande att de frånskilda värderas såsom inte fullvärdiga i religiöst avseende och att det därför inte går att ta befattning med dem. Detta är ett grymt sätt att resonera, och särskilt på religiöst håll borde man ta avstånd från det.

Herr talman!

Utskottet har i sin slutkläm förklarat, att man på grundval av nu föreliggande material inte är redo att ge närmare anvisningar om hur de många delvis mycket komplicerade spörsmål, som sammanhänger med ett vidgat statligt bistånd, skall lösas. Det utredningsupp drag som man beställer bör därför inte begränsas till en prövning av de förslag som görs i motionerna utan bör bli förutsättningslöst. Vi reservanter anser det tämligen meningslöst med ett utredningsuppdrag som på detta sätt kommer att få mycket vida ramar och röra sig över hela skadeståndsfältet. Reservanterna framför i år — liksom utskottet tidigare gjort — vissa principiella betänkligheter mot att införa ett generellt samhällsansvar för skada som kan drabba medborgare. Om man drar ut konsekvenserna av vad som föreslås i dessa motioner och anser samhället ansvarigt för varje skada, som kan drabba medborgarna på grund av brottsliga handlingar, finner man att en hel del praktiska betänkligheter förtjänar anföras. Vi skulle förmodligen få en mycket omfattande utredningsorganisation och med all säkerhet få uppleva massor av bedrägeriförsök i en sådan situation. I dagens svenska samhälle förekommer ett stort antal källarinbrott, cykelstölder och annat, som oftast inte blir uppklarade. I sådana fall skulle alltså samhället få betala ut ersättning till den som lidit skada. Man kan ha mera förståelse för om yrkandena begränsas till att endast gälla ersättning för personskador förorsakade genom brottslig handling. Men även i detta fall finns en hel del invändningar att göra. Man måste fråga sig hur det förhållandet, att samhället skulle överta skadeståndsansvaret, egentligen kommer att inverka på den allmänna laglydnaden. I frågor om utformningen av olika slags strafflagstiftning brukar vi ju tala om allmänpreventionen. Den anses av många vara av mycket stor betydelse, medan andra vill tillmäta den mindre betydelse. Alla tillmäter den ändå en viss betydelse. Hur skulle det rent allmänpreventivt verka om staten skulle överta det ekonomiska skadeståndsansvaret för varje våldsverkare som utför brottsliga handlingar i vårt samhälle? På vissa områden pågår nu utredningar om utvidgning av statens ansvar liksom även om att skapa ett skadeståndsansvar på områden, där sådant tidigare inte har funnits. Det gäller bl.a. skador som utförts av dem som är omhändertagna för anstaltsvård men rymt. Utredning pågår också för att försöka åstadkomma en ansvarighet när det gäller dem som är föremål för kriminalvård i frihet. Det pågår också en rättssociologisk undersökning, som avser att ge klarhet om vilka verkningar som en försäkring kan ha på skadeståndslagstiftningen, och det finns också anledning att avvakta denna utredning, innan man tar något ytterligare steg på detta område. I reservationen har vi också pekat på att grundskyddet, som i huvudsak regleras i lagen om allmän försäkring, under senare år har förbättrats. En hel del av den skada som uppkommer t.ex. vid våldsverkares brottslighet mot enskilda personer ersättes av denna försäkring.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

Herr talman! Det är ju en för mig ovanlig uppgift att försvara utskottsmajoriteten. Den borde vara rätt tacksam, men är kanske i detta fall en otacksam uppgift, eftersom det är svårt att i herr Martinssons argumentering hitta något som man kan bemöta; den innehåller nämligen föga eller ingenting om själva sakfrågan. Detta är, herr talman, ett ärende av mycket stor principiell betydelse. Egentligen handlar det inte om någonting mindre än hederlighet i politiken och om huruvida man skall vara trogen sina vallöften. Det är en för hela demokratin och hela vårt politiska liv mycket väsentlig fråga. Under den senaste valrörelsen talades mycket om tryggheten; det var det genomgående temat. Det har talats om fadersgestalter, vilka spelat en mycket stor roll för valets utfall. Fadersgestalten är ju en trygghetssymbol. Väljarna följer naturligtvis en gammal konservativ regel; de vet vad de har men vet inte vad de får. Här gällde det tryggheten. Man lovade att samhället skulle garantera denna, något som det privata initiativet inte skulle kunna göra. Här måste alltså samhället gå i spetsen. Så hette det före valet. Men vad händer när vi kommer till riksdagen för att genomföra de löften som slungades ut från talarstolar över hela landet? Jo, då visar det sig att socialdemokraterna springer ifrån dessa vallöften. Den fråga vi nu behandlar är en mycket elementär trygghetsfråga. Den är lätt att lösa och lätt att administrera om man bara visar god vilja, men det är just denna goda vilja som saknas. Det är väl ändå en elementär rättviseoch trygghetsfråga att en person som blivit slagen och lemlästad på offentlig plats — och detta på grund av att samhällets rättsskydd inte fungerat som det borde — av statsverket hålles ekonomiskt skadeslös för den skada han har lidit. Detta är väl en mycket rimlig begäran. Det gäller alltså här en rättviseoch trygghetsfråga. Det fanns inga riktiga argument i herr Martinssons inlägg. Han säger det gamla vanliga att utredningar pågår, men det pågår ju inte någon utredning om just detta problem, herr Martinsson — det har vi varit fullt eniga om i utskottet. Det hjälper inte med att hänvisa till att det pågår utredningar om s.k. rymlingsskador, d.v.s. skador som vållats av rymlingar från säkerhetsanstalter och ungdomsvårdsskolor m.m. Det är endast en del av problemet. Men kan det verkligen vara rimligt att en person som blir lemlästad av en rymling från en anstalt skall få ersättning, under det att den som blir lemlästad av en person som befinner sig i frihet inte skall få någon ersättning? Jag tycker tvärtom att detta förhållande är ett ytterligare skäl för att kammaren skulle bifalla förevarande motioner om att skapa likformighet. Herr Martinsson behöver inte stapla svårigheter på svårigheter, de är ändå inte så stora att en utredning inte skulle kunna klara dem. Det är mycket möjligt att det förhåller sig så som herr Martinsson säger, att det är svårt att lagstifta om hela detta komplex. Inte minst gäller det bedrägerifall och sådant. Men en utredning skulle mycket väl på vissa avsnitt kunna komma fram till att det vore lämpligt med en lagstiftning. Den motion som jag väckt gäller ju bara personskada på grund av våldsbrott. Jag tycker att man bör kunna börja med den frågan och att detta inte skulle vara så svårt. Reservanterna säger vidare att det inte är så angeläget med en sådan utredning som här föreslås, eftersom det finns privata försäkringsbolag som har ordnat skydd till en mycket låg kostnad. Detta har också skett; något försäkringsbolag har t.o.m. ordnat en försäkring utan självrisk och utan att försäkringstagaren behöver erlägga någon extra premie, om han har hemförsäkring. Detta visar att det hela inte är så kostsamt. Men det underliga är ju att representater för regeringspartiet säger att staten inte skall sköta detta, utan att man här skall lita till det privata initiativet och t.o.m. till sådana storkapitalistiska företag som försäk ringsbolag. Vi har hört vulgärt tal om kapitalismens lakejer, men här är ju rollerna omvända, då socialdemokraterna hänvisar till kapitalistföretagen och det privata initiativet när det gäller att lösa dessa problem. Socialdemokraterna vill inte att samhället skall befatta sig med dem. I valrörelsen hette det precis tvärtom, att samhället måste gå i spetsen och ta ansvaret. Det är ett ganska egendomligt argument som här anföres, när man säger, att den privata företagsamheten klarar det hela så bra att samhället kan strunta i det. Det är ett ologiskt och inkonsekvent resonemang, ty när den allmänna sjukförsäkringen infördes kunde exakt samma argument ha åberopats. Det fanns ju då privata sjukkassor som skötte denna verksamhet mycket bra, men trots det ansåg vi att samhället — med all rätt givetvis — borde ta på sig detta. Vi var alldeles eniga. den gången. Samma var fallet med den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen, där socialdemokraterna efter mycket krumbuktande slutligen gick med på krav från folkpartiets sida att problemet skulle lösas och att samhället skulle ta sitt ansvar. Det är vi numera också eniga om. Jag undrar varför inte problemet går att lösa i detta fall när det gäller en mycket enkel och begränsad fråga. Jag hör, herr talman, till dem som inte sällan röstar med socialdemokraterna och ibland mot förslag som kommer från folk som står mig närmare, om jag tycker att det är riktigt att göra så. Jag har därför speciell anledning att känna mig besviken i detta fall, där det inte finns något sakskäl för reservanternas ställningstagande. Här är det bara fråga om krumbukter och undanflykter och svepskäl, då man av någon anledning inte vill ha en utredning i denna fråga fastän den ligger just i linje med vad socialdemokraterna skulle vilja göra och i valrörelsen har sagt sig skola göra. Det är alltså här inte fråga om annat än ett svek mot väljarna, och det bör man enligt min mening inte göra sig skyldig till. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Alla blir vi illa berörda när någon oskyldig människa åsamkas skador genom brott. Ett mycket markant inslag i bilden av den ökade brottsligheten i vårt land utgör den kraftiga ökningen av just våldsbrott. Det bör vara en samhällsuppgift att inte bara försöka hindra och i förekommande fall beivra brott utan även i största möjliga utsträckning försöka hålla de människor skadeslösa som oförskyllt drabbas av brotten. Gällande strafflag föreskriver att skada som någon genom brott tillfogat annan gäldas av den brottslige vare sig brottet skett med uppsåt eller av vållande. I verkligheten är det dock svårt att få skadeståndet utbetalt vid just denna typ av skada, eftersom gärningsmannen ofta saknar tillgångar. Första lagutskottets utlåtande nr 9 behandlar motioner som tar upp just samhällets skyldighet att träda till då ersättningen från dem som gjort sig skyldiga till brott uteblir. Liknande motioner har väckts under ett flertal år och med knapp marginal avslagits här i kammaren. Motionärerna kommer igen, som herr Sjöholm sade, av den anledningen att vi anser att detta verkligen är ett rättvisekrav. På en del områden har för all del lösningar åstadkommits, vilket vi hälsar med tillfredsställelse. Sålunda utbetalas ersättning till dem som lider skada åsamkad av någon som rymt från fångvårdsanstalt, ungdomsvårdsskola, allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare o.s.v. Men det är inte tillräckligt, anser vi. När liknande motioner behandlades vid 1966 års riksdag skrev ett enigt utskott att man även skulle ta upp problematiken när det gällde personskador som orsakas av dem som är föremål för kriminalvård i frihet. Men vi har fått klarhet i att den proposition som herr Martinsson anspelade på inte kommer att ta upp dessa problem. Förberedelser görs däremot för åtgärder på nordisk basis, men inte heller när det gäller dessa har vi fått några klartecken. Herr Martinssons argumentation var egendomlig i så måtto att han räknade upp alla de svårigheter som skulle uppstå om motionärerna fick sin vilja igenom och utskottets förslag alltså vann kammarens gehör. Följden skulle bli väldiga besvärligheter, beloppen som skulle komma att delas ut sades bli mycket stora och det skulle bli svårt att göra en avvägning mellan ersättningsberättigade fall och icke ersättningsberättigade. Men å andra sidan sade han sedan att det var en hel del på gång inom detta område — det finns t.ex. expertutredningar som behandlar dessa problem — och att han ändå hoppades att något skulle ske. Denna dualism i herr Martinssons resonemang förstår jag inte riktigt.

Herr talman! Av vad jag här har sagt framgår tydligt och klart att det krävs en översyn. Här behövs förslag som beaktar de problem som tagits upp i motionerna. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det var närmast herr Martinssons argumentering som föranledde mig att begära ordet. Herr Martinsson säger att han hyser betänkligheter mot principerna, och jag kan erkänna att det finns anledning att göra det. Som skäl för sina betänkligheter räknar herr Martinsson sedan upp en del besvärliga problem som vi skulle råka ut för: bedrägerier och cykelstölder. Det är dock inte sådana problem som i första hand tas upp i de motioner som behandlas i första lagutskottets utlåtande, utan framför allt personskador som åstadkommes genom våldsbrott. Att frågorna är svåra att komma till rätta med må vara hänt, men det förhållandet får inte föranleda att vi undviker att gripa oss an dem. En av samhällets primära uppgifter är att skydda medborgarna för skada som de åsamkas till följd av andras brottsliga handlingar. Lyckas vi inte härmed måste vi på något sätt ersätta dem. Det finns dessutom praktiska erfarenheter från andra länder som en utredning kan dra lärdom av — väl utarbetade system att bygga vidare på. Jag kan som exempel nämna England. Vi har således inte bara idéer att hänvisa till. I reservationen understryks starkt att frågan bör lösas genom frivillig försäkring. Detta är mycket egendomligt när man vet att i andra sammanhang från socialdemokratiskt håll kraftigt har betonats samhällets skyldighet att skydda medborgarna både vid sjukdom och andra inkomstbortfall och vid skador av olika slag. Varför betonar man då så starkt att medborgarna i detta fall får klara sig själva? I samband med att landstingen övertog den psykiatriska vården har förhållandena dessutom faktiskt blivit sämre i detta avseende. Den ersättning som skulle utgå för skada vållad av rymlingar gällde tidigare också i fråga om dem som avvek från vård på psykiatriskt sjukhus eller som varit utplacerade i s.k. familjevård. Men i och med att landstingen övertog denna vård har skyldigheten för staten upphört att ersätta skador som vållats av detta klientel. Visserligen har Landstingsförbundet rekommenderat att landstingen skall uppmärksamma detta, men inte har landstingen anslag eller pengar för att lösa en sådan uppgift.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

Herr talman! Denna fråga är inte ny vare sig det gäller den motion som ligger till grund för utskottsutlåtandet eller den reservation som är fogad till utlåtandet, men låt mig säga att det i dag är ännu mer angeläget att verkligen granska detta problem än det varit någonsin tidigare. Vi vet att kriminaliteten i vårt land har ökat oroväckande på de senaste åren. Stegringen är i och för sig mycket alarmerande, men vad som ter sig ännu allvarligare är att våld, och framför allt hot om våld, har blivit allt vanligare i samband med brott. Oron är allmän — det tror jag också man vågar påstå — och vi ser uttryck för den även i årets statsverksproposition, bil. 4, där justitieministern har konstaterat just denna oro. Det krävs enligt min uppfattning ett bestämdare uppträdande från samhällets sida för att begränsa brottsutvecklingen. Många medborgare i vårt land har i dag en bestämd känsla av att myndigheterna inte är herre över situationen och inte förmår garantera deras rättssäkerhet. Det behövs både energiska och målmedvetna åtgärder för att åstadkomma en förbättring. Alldeles speciella problem medför ungdomsbrottsligheten, och vi vet att den tränger allt längre ned i åldersgrupperna.

De regler som samhället nu använder och den praxis som har utformats, att söka milt tillrättaföra dessa ungdomar, är vi alla överens om. De behöver allt det stöd och all den hjälp de kan få. Men när det rör sig om mera allvarlig och avancerad brottslighet, ofta med inslag av våld, anser vi att det behövs en mera bestämd reaktion från samhällets sida. Vi skulle behöva en stoppsignal som på ett tydligt sätt fastslår, att »nu får det vara nog med det brottsliga handlandet». För närvarande saknas en sådan stoppsignal. Det kan medföra att en del ungdomar inte på ett tillräckligt tydligt sätt får klargjort för sig, att samhället inte längre tolererar deras verksamhet och att deras situation är ohållbar. Moderata samlingspartiet har därför i en motion, såsom jag tidigare sagt, föreslagit att man borde utreda möjligheterna att komplettera det svenska påföljdssystemet med ett kortvarigt frihetsberövande. Det skulle i så fall komma till användning mot unga lagöverträdare som gjort upprepade brottsliga handlingar och som är på väg mot en mycket allvarlig kriminalitet vilken till sist kommer att föra dem till vård på ungdomsvårdsskola, fängelse eller ungdomsfängelse. Avsikten är alltså att söka bryta en allvarlig brottslig aktivitet som leder till en för den enskilde ohållbar situation och en misslyckad framtid. Ett sådant påföljdssystem finns i andra västeuropeiska stater. Frågan har också diskuterats inom Europarådets kriminalrättskommitté. Denna avgav på hösten 19653 en rapport som redogjorde för de lagregler och den praxis som tilllämpats i olika länder vad gäller korttidsstraff och som även innehöll vissa rekommendationer om användningen av ett sådant påföljdsmedel. Dessa rekommendationer godkändes av ministerrådet, i form av en resolution som riktade sig till Europarådets medlemsstater. De rekommendationerna tar inte avstånd från korttidsstraffet, men framhåller — det vill jag särskilt understryka — att omhändertagandet bör ske på ett sådant sätt att de unga kan erhålla en positiv och lämplig behandling och att de vid denna behandling skall vara skilda från ett mera svårt kriminellt belastat klientel. Enligt brottsbalken och barnavårdslagen ges i dag vissa möjligheter till korttidsbehandling vid anstalt för ungdomar, som har begått brott. Man kan alltså säga att vi rent principiellt har godtagit kortvarigt frihetsberövande i vårt påföljdssystem. Vi anser dock att de möjligheter som den nuvarande lagstiftningen erbjuder inte är till fyllest. En ändring är, som jag sade tidigare, så mycket mer angelägen mot bakgrunden av en ständigt ökande och allt grövre brottslighet. Om man på ett sådant sätt som vi föreslagit, med ett slags stoppsignal, kan bryta en aktivitet, som annars efter någon tid medför ingripande av mycket allvarligt slag, måtte väl detta framstå som det mest humanitära för den enskilde. Det är alltså inte fråga om ett avsteg — det vill jag särskilt påpeka — från den grundregel som vi alla är överens om, nämligen att alla krafter och alla medel skall användas för att hjälpa och återföra dem, som begått lagbrott, till ett normalt samhällsliv. Vi har förordat en utredning på detta område. Även om man kan vinna vissa erfarenheter från andra länder, vill jag understryka att påföljden skall anpassas efter våra förhållanden och efter vår kriminalpolitiska grundsyn. Herr talman! Den form av påföljd som vi förordar bör komma i nära anslutning till den begångna handlingen. Där har vi i dag stora brister. Det sociala obehag eller den känsla av obehag som jag förmodar att varje människa erfar efter det att han eller hon har begått ett brott kan förstärkas genom att reaktionen kommer med en gång. Som det nu är blir det först efter lång tid som straffet eller åtgärden kommer, vilket beror på tidsödande utredningar, kanske många gånger på formaliteter, men också på arbetsbelastningen hos våra utredande myndigheter. När väl påföljden kommer har obehagskänslan många gånger suddats ut hos vederbörande, och han har kanske till och med glömt detaljerna kring handlingen. Reaktionen framstår då ofta för vederbörande som en hämnd från samhällets sida, vilket är ägnat att göra honom ännu mer samhällsfientlig än han varit tidigare och kanske ännu mer binder honom i den situation och det handlingsmönster där han har hamnat. Om reaktionen kunde komma snabbare och man därigenom kunde bryta den brottsliga utvecklingen, vore detta enligt min mening det mest humanitära sättet att behandla vederbörande på. Jag vill än en gång understryka att om vi kan få en sådan utredning till stånd, bör den följa de principer som vi tillämpar inom kriminaloch rättsvården. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen, som är fogad till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen som kammaren har att ta ställning till motioner av detta slag, som kommit igen gång på gång i samma skick och med ungefär samma motivering. Senast kammaren hade att behandla denna fråga var i höstas. Det finns kanske ingen annan förklaring till att man kommit igen redan nu än att man anser att kammaren har ett rätt stort antal ledamöter för vilka frågan kan äga nyhetens behag eller obehag. I övrigt har ju inte ärendet tillförts någonting utöver vad som anfördes i höstas. Herr Oskarson säger visserligen att han nu finner sitt förslag mera angeläget än någonsin mot bakgrunden av den ödesdigra utvecklingen särskilt i fråga om ungdomsbrottsligheten. Jag kan inte föreställa mig att det under de senaste månaderna har inträffat en så plötslig vändning att det skulle motivera att man kommer tillbaka efter så kort tid. Jag tror att jag inte närmare behöver redogöra för detta ärende, som har redovisats så många gånger tidigare i kammaren. Jag vill bara säga att jag skulle ha större förståelse för herr Öskarsons önskemål att finna en reaktionsform som snabbt skulle kunna göra klart för dem som begår olagliga handlingar att de inte gör det ostraffat, om vi inte redan hade en så rik skala av åtgärder att ta till i vårt samhälle. Jag kan erinra om att enligt brottsbalken har vi möjlighet att döma till skyddstillsyn och i samband därmed också intagning för anstaltsvård en el ler två månader. Det gäller ungdomar som har fyllt 18 år. I fråga om ungdomar under 18 år finns det möjligheter till omhändertagande inom barnavårdslagens ram. När vi införde bestämmelsen att barnavårdsnämnd skulle ha rätt att omhänderta ungdomar för utredning av brott var just motivet att vi ville förhindra att de fortsatte på en bana som kunde leda till ödesdigra konsekvenser. Man underströk emellertid också att detta icke skulle betraktas såsom ett straff utan bara som en skyddsåtgärd. Hela den vård som lämnas inom barnavården är inriktad på att den inte skall betraktas som en straffåtgärd utan som ett samhällets omhändertagande för vård. Tyvärr är det väl så att ett frihetsberövande alltid av vederbörande uppfattas såsom ett straff. Problemet är hur vi skall kunna få ungdomar som tas om hand för utredning och som tas om hand på ungdomsvårdsskola att uppfatta samhällets åtgärd såsom en vårdande åtgärd och inte en straffande. Vad herr Oskarson vill ha är en ny strafform som vi finner ganska betänklig. Man bör besinna att det, om man skall kunna nå det syfte som herr Oskarson har, nämligen att få reaktionen i så nära anslutning till brottet som möjligt, skulle innebära att man skall döma till ett kortvarigt frihetsstraff på den grunden att man förutsätter att vederbörande kan komma in i en kriminell utveckling som leder till hårdare straff. Det kan då hända att man sedan, när man har gjort en fullständigare utredning, finner att han inte har begått sådana gärningar att de förskyller ens frihetsstraff. Det vore ju ganska underligt om vi skulle införa en form av rättssäkerhet för ungdom och en annan för människor över en viss ålder. Jag tycker att samhället, med de möjligheter vi redan har att ingripa, har en ganska rik skala av åtgärder till sitt förfogande. I anslutning till vad herr Oskarson anförde om Europarådets re kommendationer skulle jag också vilja stryka under att Europarådet icke har direkt tagit avstånd från kortvariga frihetsstraff men inte heller rekommenderat sådana straff, utan varje medlemsstat har möjlighet att bedöma vilka åtgärder den vill vidta med hänsyn till de sanktionsmöjligheter den redan tidigare har. Vi har i Sverige en så pass differentierad skala av behandlingsformer för de unga brottslingar det här gäller att det inte finns något behov av ytterligare lagstiftning. Jag vill tillägga att det nu pågår en översyn av barnavårdslagens vårdoch behandlingsmöjligheter. Under sådana förhållanden finner utskottet lika väl i år som förra året att det inte finns någon anledning till annat än att avstyrka motionerna. Jag ber således, herr talman, att få yrka bifall till första lagutskottets hemställan.

Herr talman! Bara några ord i anslutning till fröken Bergegrens anförande. Fröken Bergegren säger att denna fråga behandlades för några månader sedan — det är riktigt — och att det inte finns någonting som tyder att det sedan dess har hänt någonting på brottsutvecklingens område. Jo, det har det gjort. Bland annat har vi fått en årsstatistik från förra året som är ännu mera allvarlig och ännu mera skrämmande än den vi hade tillgång till i höstas. Jag tycker alltså att det har hänt saker och ting som motiverar att man återkommer. Sedan säger fröken Bergegren att vi skulle införa en ny strafform. Nej, det är det inte fråga om. Här är det fråga om ett omhändertagande i samband med intensivvård, gruppsamtal och dylikt för att klargöra för den unga människan att hon är inne på fel väg och att försöka att på ett nära och påtagligt sätt göra detta klart för vederbörande. Vi har inga sådana medel i dag. Fröken Bergegren pekar på dem vi har i form av anstaltsvistelse och omhändertagande inom barnavårdsnämnden för utredning. Det har vi, men dessa former framstår för mig som många gånger allvarligare än om vederbörande tas om hand omedelbart och man verkligen försöker klargöra för honom de misstag han begår, att han är inne på fel väg och hur han skall komma ur denna situation. Dessutom är möjligheterna inom barnavårdsnämnden att ta om hand fall för utredning synnerligen begränsade, bl.a. beroende på att vi inte har anstalter och inte plats att ta hand om detta klientel. Det finns län och stora områden inom landet som inte alls har tillgång till några anstalter eller möjligheter att omhänderta för utredning enligt barnavårdslagen. Fröken Bergegren säger att Europarådet inte har utfärdat någon rekommendation. Det har man gjort. Den är mycket kort, men det är dock en rekommendation till medlemsstaterna. I det sammanhanget kan nämnas att Norge har infört ett system om kortvarigt frihetsberövande även om det inte har kommit i tillämpning ännu, beroende på att man inte har de resurser som behövs. När vi nu talar så mycket och så varmt om både europasamarbete och nordiskt samarbete, kan jag inte förstå varför vi här inte skulle kunna godta vad andra medlemsstater både inom Norden och inom Europarådet anser vara möjligt.

Herr talman! Jag skulle till herr Oskarson vilja säga att när vi för inte så värst länge sedan fick den nya behandlingsform som skyddstillsyn med anstaltsbehandling innebar skapade vi ett instrument just i det syfte som herr Oskarson i viss mån är ute efter. Jag tycker att det skulle vara värdefullt om vi finge mera erfarenhet av hur denna anstaltsbehandling har verkat, innan vi ger oss i kast med att utreda ytterligare en ny form. I en tid då man mer och mer ifrågasätter värdet av frihetsberövande över huvud taget och gärna säger att man skall inskränka den straffformen till det oundgängligen nödvändiga, förefaller det litet främmande att tala om ytterligare former av frihetsberövande. Jag tror att de möjligheter vi har givit barnavårdsnämnderna bör vara fullt tillräckliga för just den be handlingsform som herr Oskarson efterlyser. Om vi nödvändigtvis skall kalla det kortvariga frihetsberövanden för att det skall tillfredsställa herr Oskarsons behov, tycker jag att det är för litet att hänga upp sådana här yrkanden

Herr talman! Narkotikaproblemen har i vårt land antagit sådana dimensioner att de — som regeringen insett — måste angripas på bred front, därtill skyndsamt och effektivt. Man kan endast beklaga att en samlad aktion inte företagits långt tidigare och inte ens nu föreslås. Denna farsot måste hejdas, den måste få ett slut. Unga människors liv står på spel, andra människor löper ofta fara att utsättas för desperata våldshandlingar av narkoma ner — för att inte tala om de tragedier som ungdomens narkotikamissbruk drar med sig inom familjerna, som känner sig helt maktlösa i kampen mot narkotika. Som ett led i bekämpandet av narkotikamissbruket har vi i dag att ta ställning till två av regeringen framlagda propositioner. Den ena gäller ett förslag om skärpning av straffen i narkotikastrafflagen, och den andra förslag till lag om telefonavlyssning vid förundersökning angående grovt narkotikabrott. Jag ämnar för min del, herr talman, inte dra upp en ny stor narkotikadebatt över hela fältet — vi har haft många sådana under den senaste tiden, och många lär följa — utan jag vill, måhända med någon utvikning, söka begränsa mig till de lagförslag som just nu är aktuella. Andra lagutskottet har haft att behandla narkotikastrafflagen. En rad motioner har väckts i denna fråga såväl under den fria motionstiden i januari som i samband med propositionens avlämnande. Jag ber att här få uppehålla mig just vid denna lag, eftersom jag deltagit vid utskottsbehandlingen av frågan. Debatten skall ju inte omspänna hela fältet nu, men jag kanske får tillfälle att återkomma till första lagutskottets utlåtande nr 16 senare. Regeringsförslaget innebär att straffskalan för grovt narkotikabrott höjs från fängelse i lägst sex månader och högst fyra år till fängelse i lägst ett år och högst sex år. Motsvarande höjning föreslås för grov varusmuggling som gäller narkotika. Dessutom omfattar förslaget att straffmaximum för sådan varusmuggling av narkotika som inte bedöms som grov skall höjas från fängelse i ett år till fängelse i två år. Ingen motionär har yrkat på lägre straffsatser än regeringen, men såväl moderata samlingspartiet som centerpartiet yrkar på högre straff. Buden skiljer sig därvid åt, vilket resulterat i två reservationer. I reservation I av herr Blomquist och mig säger vi att en jämförelse med de grova förmögenhetsbrotten och de allmännfarliga brotten talar för att ett straffmaximum på åtta år måste anses vara motiverat. Vi tycker att det är en logisk och rimlig avvägning, eftersom straffmaximum för förmögenhetsbrott är sex år och för t.ex. mord tio år eller livstid. I reservation II av centerpartiledamöterna i utskottet vill man höja maximistraffet till tio år. Man menar att illegal tillverkning, försäljning och införsel av narkotika i stor skala kan jämföras med mord eller spridande av gift, och man hänvisar till brottsbalken som för mord stadgar fängelse i tio år eller på livstid som maximistraff. Herr talman! Jag delar utskottsmajoritetens uppfattning att enbart de straffrättsliga åtgärderna inte är tillräckliga för att stävja missbruket och komma åt den illegala hanteringen, utan samhället bör »utan dröjsmål ta initiativ till mera positiva insatser av det slag som nämnts i propositionen». Emellertid anser jag att det är en brist att sådana insatser i propositionen endast omnämns i allmänna ordalag. Departementschefen talar om en »offensiv på bred front», som bl.a. skall innefatta en utvidgad upplysningsverksamhet och förstärkta vårdinsatser, men några konkreta förslag preciseras inte och aviseras inte heller, efter vad jag kan finna. Jo, ett förslag om ändring i lagen om sluten psykiatrisk vård skall komma i april månad i år. För att samhället på ett mera beslutsamt sätt än för närvarande skall kunna medverka till att narkomaner kommer under effektiv medicinsk vård krävs emellertid också dels en omfattande uppsökande verksamhet, dels betydande kliniska resurser, vilka nu till stor del saknas. Forskningsresurserna är otillräckliga, och det kan ifrågasättas om sjukvårdshuvudmännen har givits tillräckliga rekommendationer beträffande narkomanvården. Regeringen har inte heller uppmärk sammat kriminalvårdens behov av vårdresurser för att komma till rätta med narkotikaproblemet bland de intagna. Inom kriminalvården gäller problemet inte heller uteslutande vårdresurserna, utan det är också en fråga om tillgång på platser. I en av dagens morgontidningar kan man — som vanligt skulle jag vilja tilllägga — finna åtskilligt om narkotika. Det framgår bl.a. — och helt naturligt — att med de ökade polisinsatserna mot narkomanerna blir antalet interner större. Därför krävs fler platser vid de slutna fångvårdsanstalterna. Snart tillkommer Österåker med 200 vårdplatser, men samtidigt reduceras Långholmens resurser. För att klara det omedelbara behovet, skriver man i tidningen, har kriminalvårdsstyrelsen begärt att åter få öppna fängelset i Karlstad som stängdes i fjol. För att göra en utvikning kan man finna att det i samma morgontidning talas om haschdebuten vid ungdomsvårdsskolorna.

Vi är alla överens om att det förvisso är mycket som behöver göras. Som jag tidigare framhöll hade det varit önskvärt att samtliga tilltänkta insatser hade presenterats på en gång. Hur högt man bör sätta straffmaximum är givetvis en bedömningsfråga. Jag tycker att man inte skall negligera den avskräckande verkan som ett längre fängelsestraff kan ha, även om man samtidigt har klart för sig att det är lika viktigt med effektiva insatser från polisens och tullens sida för att ertappa de skumma individer som ägnar sig åt illegal narkotikahantering i stor skala. Mitt partis begäran om ökade resurser åt polisen är därför i hög grad befogad. Som jag tidigare sagt, har vi föreslagit en höjning av maximistraffet som avviker från propositionens förslag om sex år, nämligen till åtta år. Det är i och för sig en chockhöjning, när man betänker att maximistraffet för narkotikabrott före den 1 januari 1964 var sex månaders fängelse. Vid det nämnda tillfället höjdes straffet till två års fängelse, men den 1 januari 1965 kom det — i och med genomförandet av den nya brottsbalken — i praktiken att sänkas till ett års fängelse. Den 1 april 1968 höjdes straffet på nytt, denna gång till fyra års fängelse, alldeles så som högerpartiet förordat i motioner till 1966 års riksdag. På grund av den fruktansvärda situation som har uppkommit föreslår vi nu, som sagt, en höjning till åtta år. Om vårt förslag skulle vinna gehör innebär det att straffsatsen sextondubblats från den 31 december 1963 till nu. Dessutom bör man komma ihåg att vid flerfaldig brottslighet får straffmaximum ett tillägg på två år, alltså till maximalt tio år. Herr talman! Jag kan förstå alla dem som nära nog anser att intet straff kan vara för högt för de samvetslösa profithajar som det här är fråga om. Det ligger nära till hands att reagera på det sättet. Å andra sidan kan man inte utan konsekvenser se isolerat på en del av strafflagsbestämmelserna. Vår lagstiftning präglas av en alltmer humanitär syn om inte på brottsligheten så på de människor som förövat brotten. Även om vi nu befinner oss i en situation som måste betecknas som extremt allvarlig — och därför så gott som alla är ense om att situationen även kräver extrema åtgärder — så får vi, tycker jag, inte helt bortse från nämnda förhållanden.